Herr talman! Efter allt det beröm som staten fick av herr Johansson i Vrångebäck för sitt sätt att göra insatser i detta sammanhang känner jag stor tillförsikt inför bl.a. lantbruksstyrelsens omdöme i den fråga som herr Johansson i Vrångebäck reste. Lantbruksstyrelsen menar att kvalitetskontroll inte är nödvändig utan att det är tillräckligt med de åtgärder som för närvarande vidtas. Det föreligger ett ordentligt hingstbesiktningstvång, och man ser till att hästar som importeras inte för med sig några sjukdomar.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att påpeka att statens handlande här är synnerligen inkonsekvent. Å ena sidan betalar staten ut betydande summor till hästaveln genom att staten håller Flyinge stuteri med dess goda avelsmaterial, och å andra sidan tillåter staten — samtidigt med denna uppoffring — import av ett stort antal undermåliga hästar. Det är det som vi i avelsarbetet inte kan godta, utan vi vill ha en bättre tingens ordning.
Herr talman! Herr Lorentzon har frågat socialministern om vilka åtgärder denne ämnar vidta i anledning av den på senare tid uppmärksammade risken för cancer inom viss plastindustri. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Den risk herr Lorentzon avser med sin fråga torde gälla en ovanlig form av levercancer, som sätts i samband med ämnet vinylklorid. Detta ämne används vid tillverkningen av PVC-plast. Rapporter om inträffade fall av levercancer — främst i USA — kom till arbetarskyddsstyrelsens kännedom i mars i år och sedan dess har styrelsen vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för de arbetstagare inom det enda företag här i landet där vinylklorid tillverkas. Sålunda har det hygieniska gränsvärdet sänkts till 1/25 av det tidigare gällande värdet, och arbetarskyddsstyrelsen överväger att genomföra en ytterligare sänkning. Vidare pågår en undersökning av alla anställda vid det aktuella företaget som har kommit i beröring med vinylklorid. Jag kan försäkra herr Lorentzon att jag sedan jag fått kännedom om problemet följer denna fråga med uppmärksamhet. Med hänsyn till att den ansvariga myndigheten redan arbetar med frågan anser jag mig inte för närvarande behöva vidta någon åtgärd.

Herr talman! Gång efter annan förekommer att enkla frågor och interpellationer i denna riksdag inspirerats av den uppenbart hälsofarliga miljö som är rådande ute på verkstäder, fabriker, gruvor och andra arbetsplatser. På senare tid har frågorna i stor utsträckning gällt livsfarliga gaser och gifter. För omkring ett halvår sedan besvarade statsrådet Bengtsson en enkel fråga som jag ställde, gällande växtgiftframställningen vid KemaNords Stockviksfabrik i Sundsvall som skapat stora olägenheter för de arbetare vilka sysslade med denna tillverkning. Som svar på min fråga den gången hänvisade statsrådet till den nya lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor samt till vissa ändringar i arbetarskyddslagen. Den fråga som får svar i dag — och för vilket svar jag tackar — berör samma fabrik som då. Det gäller också samma lagar i dag som då. Men nu är det kanske betydligt allvarligare problem. Det gäller framställning av produkter där vinylklorid används, ett ämne som enligt medicinska upptäckter visat sig inte endast medföra skadliga skelettförändringar, utan även vara cancerframkallande. Rapporter härom har inströmmat från Västtyskland och från USA. Nu är det så att vid KemaNords fabrik i Sundsvall påpekade arbetarna redan år 1947 att inte allt stod rätt till med gasutsläppen vid tillverkningen av PVC-plast, där vinylklorid används. Gång efter annan inträffade att arbetare klagade över yrsel, förlorade balansen eller måste bäras ut i friska luften. Ingenting gjordes dock vid fabriken. Enligt svenska lagar behöver nämligen inte ett företag bevisa att ett preparat är ofarligt för de anställda innan preparatet börjar att användas. Efter de alarmerande undersökningarna i Amerika har man plötsligt börjat erinra sig att arbetare vid KemaNords fabrik i Sundsvall dött i levercancer. Plötsligt fick specialister i uppgift att genomgå det svenska cancerregistret för att se om någon som arbetat vid KemaNord i Sundsvall sedan 1945 fallit offer för sjukdomen. Det gällde 620 personer. 20-30 år kan det ta för cancern att utveckla sig. Gränsvärdena vid KemaNord har varit mycket höga. Exakt hur höga framgår inte av statsrådets redogörelse, men han säger att de nu är en tjugofemtedel av vad de har varit. Enligt den socialdemokratiska tidningen Dagbladet i Sundsvall har gränsvärdet varit 500 ppm men sänktes drastiskt på order av arbetarskyddsstyrelsen så sent som den 23 april i år till endast 20 ppm.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att gränsvärdet tidigare var 500 ppm vid denna fabrik. Det var det gränsvärde man arbetade med över hela världen för det här ämnet. När vi nu gått ned till 20 ppm är detta det lägsta gränsvärde vi känner. Det finns inget annat land som gått ned så långt. Det har varit överläggningar mellan arbetarskyddsstyrelsen, fackföreningen, de anställda och skyddsombuden, och man har sagt att för dagen behöver vi inte gå längre ned än till 20 ppm. Som jag nämnt överväger dock arbetarskyddsstyrelsen att gå ännu längre ned. Jag hoppas att herr Lorentzon är nöjd med det svar jag har lämnat. Genom den ansvariga myndigheten har vi frågan under observation. Detta sker i samråd med den lokala fackföreningen, fackförbundet och skyddsombuden. Jag vågar inte för egen del ha någon bestämd uppfattning om vilket gränsvärde som är det riktiga. Jag är inte expert på det.

Herr talman! Jag är inte nöjd med det här svaret heller, det måste jag säga. Enligt mitt partis uppfattning och enligt motioner vi har väckt i riksdagen bör gränsvärdet sättas till O ppm. Det är inte riktigt, som statsrådet säger, att 20 ppm är det lägsta i världen. I Sovjetunionen är sedan många år gränsvärdet satt till 8 ppm. Att man sedan efter de alarmerande uppgifter som framkommit sänker värdet så drastiskt som från 500 till 20 ppm visar att det inte har funnits någon som helst kontroll här i landet när det gällt denna giftframställning, utan arbetarna har fått utföra sitt arbete under dessa ohygieniska förhållanden. Direktörerna i företagen sitter i sina väl tilltagna och luftkonditionerade rum under det att arbetarna måste utföra sina sysslor i hälsovådliga gaser. Det kan vara svårt för riksdagsmän att sätta sig in i arbetarnas förhållanden. Här i huset cirkulerar luften rätt så bra, och i förhållande till KemaNords fabriker, där arbetarna måste vistas, är detta hus ett himmelrike. Vi har i motioner föreslagit att företag enligt lag skall kunna bevisa att de preparat som används inte är hälsovådliga för arbetarna. Förr är vi inte nöjda. Någon sådan lag finns emellertid inte i vårt land. Riksdagen har avslagit dessa förslag. Regeringen är heller inte överens med oss, men vi nöjer oss inte förrän vi har kommit dithän att det införts en sådan lag. Först då kan människor arbeta utan att utsätta sig för livsfarliga skaderisker, vilket har varit fallet under många år, och det är KemaNord ett typiskt exempel på. Det är andra gången på kortare tid än ett halvår som denna fabrik debatteras i riksdagen. Det säger ändå något om förhållandena där.
Herr talman! Jag är inte beredd att diskutera förhållandena i ett enskilt företag. Jag vågar dock utgå från att förhållandena där sedan 1947 har avsevärt förändrats, eftersom produktionsprocessen har avsevärt förändrats såväl i Sverige som i Amerika och i Sovjetunionen. Tyvärr har vi inga siffror från öststaterna på de här gränsvärdena, de finns inte i den officiella statistiken. Men om det nu är som herr Lorentzon säger att Sovjetunionen har kommit ner till 8 ppm, bör det inte vara svårt för oss att åstadkomma samma gränsvärden. Jag skall undersöka om den uppgiften är riktig, men jag tror inte det, herr Lorentzon. Jag har i varje fall träffat kolleger från andra öststater som absolut inte anser sig kunna gå ned till 20 ppm.
Herr talman! Det kan i och för sig vara riktigt som statsrådet säger att han inte kan diskutera en enskild fabrik och förhållandena där. Men statsrådet har med sina förbindelser och med sitt kansli bättre möjligheter än jag att få uppgifter om den fabrik det gäller. Låt mig emellertid ta som exempel uppgifter som offentliggjorts i tidningarna och som kan kontrolleras bland arbetarna. Vid framställning av PVC-plast används vinylklorid, som är en gasformig råvara. Den förvaras under tryck, och vid KemaNord i Stockvik är förhållandena inte bättre ordnade än att gasen tillåts pysa ut på flera ställen i fabriken. Ett 15-tal sådana punkter har hittills påträffats efter de alarmerande uppgifterna om cancerfaran. Bättre var inte arbetarskyddet vid den fabriken! När dylika förhållanden kan vara rådande är det uppenbart att faran för arbetarnas hälsa är så stor den över huvud taget kan vara. Den fråga jag ställde till statsrådet beträffande vårt krav, framfört i motioner, att företagen icke skall få använda preparat utan att garantera att de icke är hälsovådliga har statsrådet icke svarat på.
Herr talman! Fru Marklund har frågat industriministern om han anser det godtagbart att företag som av yrkesinspektionen åläggs att förbättra arbetsmiljön för att undslippa detta lägger ned driften. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Ett åläggande att förbättra arbetsmiljön är inte ett godtagbart skäl att lägga ned driften.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret Torsdagen den på min enkla fråga. 30 maj 1974 Arbetarna på ett företag tvingas jobba i en arbetsmiljö, som är vidrig på många sätt, det är buller, gaser, damm, kyla och andra hälsorisker. Yrkesinspektionen gör mätningar och konstaterar att alla normvärden överskrids. Rapporter skrivs. Gång på gång. Men åren går och ingenting händer. Arbetarna klagar över yrkesinspektionens agerande. De försöker också väcka uppmärksamhet för sin situation genom ett brev till industridepartementet och till partiledarna. Arbetarna finns i Älvsbyn och arbetsplatsen är Älvsbyverken, ägare Finnboda Varf och ytterst Salénkoncernen. Det här företaget gavs alltså upprepade chanser att vidta åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena. Det enda som hände var att företaget sade sig berett att nödtorftigt åtgärda de värsta miljöbristerna i väntan på att någon hugad köpare skulle dyka upp. I det nämnda brevet föreslår arbetarna i det läget att staten skall gå in som köpare. Så småningom fick företaget ultimatum av yrkesinspektionen. Antingen skulle verkstaden byggas om rejält eller en ny uppföras. Vidtogs inte någon av dessa åtgärder kunde yrkesinspektionen genomdriva stängning av företaget. Sådan är i grova drag den situation som föranlett min fråga. Det är märkligt att det kan gå till på det här sättet. Arbetsmarknadsministern anser att det inte skall få vara på detta sätt, och det tycker inte jag heller. Ett företag med stora kapitalintressen bakom sig bedriver alltså verksamhet under förhållanden som är uppenbart skadliga för de anställda. Det enda syftet måste ha varit att få ut så mycket vinst som möjligt och sedan packa ihop. Det här är bara ett exempel. Arbetarskyddslagen räcker uppenbarligen inte till för att lösa konflikten mellan de båda intressena — å ena sidan arbetarnas krav på god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden, å andra sidan företagets vinststrävan. Då blir min fråga: Vilka medel har samhället att sätta in för att få ett företag, som gjort vinster på dålig arbetsmiljö, att antingen åstadkomma en acceptabel arbetsmiljö eller på annat sätt bidra till att arbetsmöjligheterna bibehålls på en ort, där företaget länge har verkat?
Herr talman! Nu hör det väl till sällsyntheterna att företagen vägrar att utföra de förbättringar som de åläggs av arbetarskyddsmyndigheterna. Jag är emellertid av två skäl inte i stånd att diskutera dessa enskilda fall. För det första är det inte brukligt att riksdagen diskuterar enskilda fall. För det andra kan man inte förvänta sig att statsrådet skall komma med fickan full av uppgifter om alla fall av det här slaget. Men rent principiellt skall företagen inte få leva i den föreställningen att de, om de får ålägganden att inom viss tid utföra en förbättring men underlåter att vidta denna åtgärd, skall kunna fortsätta att bedriva verksamheten för att på det sättet undvika arbetslöshet. Det kommer 1077 alldeles säkert att inträffa i framtiden att enstaka företag tvingas att lägga ned driften. Det är det enda alternativet för dem, om de vägrar vidta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön. Vi har ju givit arbetarskyddsombuden och skyddskommittéerna fullmakt att stoppa ett företag, om det inte vidtar åtgärder som det blivit ålagt att utföra. Man får alltså för framtiden räkna med att det vapnet kan komma att tillgripas att driften helt enkelt stoppas, om företagen underlåter att verkställa de förbättringar som samhället ålägger dem.
Herr talman! Jag har ju framhållit det som hänt på Älvsbyverken som ett exempel på vad som förekommer av och till. Arbetsmarknadsministern säger att det inte hör till vanligheterna, men det händer dock. Vi har bl.a. exemplet Svartvik. Problemet kan bli aktuellt någon annanstans vid en annan tidpunkt, och därför måste det väl vara angeläget att principiellt diskutera vilka möjligheter samhället har att gripa in. Kan arbetsmarknadsministern exempelvis tänka sig att något slags vanhävdslag kunde tillämpas vid sådana här tillfällen? Nu säger arbetsmarknadsministern att vi nog i framtiden kommer att få konstatera att företag lägger ned när de åläggs att ordna arbetsmiljön — därför att de inte har något annat alternativ. Men skall då arbetsmarknadsministern, riksdagen och andra ansvariga bara konstatera detta gång på gång? Vad har vi för möjligheter att förhindra det, vad har vi för möjligheter att sätta in åtgärder för att inte ett företag som i det här fallet i ett tiotal år skall kunna driva verksamheten vidare under för arbetarna helt outhärdliga förhållanden och sedan, när det ställs inför detta krav, bara lägga ner driften? Jag tycker också att det är riktigt att yrkesinspektionen äntligen grep in och definitivt sade ifrån, att så här kan det inte längre fortsätta. Så långt är allt gott och väl — men sedan då? Skall vi sitta och se på när företagen lägger ner driften? I Älvsbyn har man lyckats ordna något så när med arbete för de flesta anställda, men det kanske inte går på andra ställen. Och även i Älvsbyn återstår ett flertal äldre arbetare, som inte får fortsätta att arbeta på sin hemort.
Herr talman! Om ett företag genom samhälleliga beslut tvingas lägga ner på grund av vidriga arbetsmiljöomständigheter, så har ju inte samhället därmed avsvurit sig skyldigheten att ta hand om dem som blir arbetslösa. I det fall som fru Marklund här har nämnt föreställer jag mig att den enda räddningen är att bygga upp ett helt nytt företag. Det som finns där är ju inte brukbart längre; det är fullständigt kört i botten. Den omständigheten att vi så småningom får en ännu strängare arbetsmiljölag, som kanske tvingar en del företag att lägga ner, innebär inte att vi lämnar deras anställda vind för våg. Vi får naturligtvis vidta åtgärder för att ge dem annan sysselsättning, och jag vet att det i det här fallet har skett i mycket stor utsträckning. Enligt de rapporter jag har fått finns det goda förhoppningar om att alla skall komma i sysselsättning.
Herr talman! Också jag har konstaterat att man redan har lyckats ordna för de allra flesta av de här arbetarna.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag vill att sådana pauser som är önskvärda från bl.a. arbetarskyddssynpunkt införes i undervisningen vid trafikskolorna. Arbetsmiljöutredningen har enligt sina direktiv att ta upp frågan om arbetspauser. Jag vill därför avvakta resultatet av utredningens arbete innan eventuella åtgärder i frågan vidtas.

Herr talman! Att vara trafiklärare är ett mycket stressande yrke. Man måste ständigt vara på helspänn för att inte trafikolyckor skall inträffa. Enligt uppgift är också stressjukdomar — både allvarliga, som hjärtinfarkt, och lindrigare — mycket vanliga bland trafiklärare. Extra påfrestande blir naturligtvis arbetet, om det inte ges tillfälle till en kort paus mellan varje lektion eller i vissa fall efter en dubbellektion. Vissa skolor har infört pauser, men på många skolor går lektionerna fortfarande direkt i varandra, så att läraren kan tvingas sitta i bilen över fyra timmar i sträck. Om han skulle behöva gå ur den för att sträcka på benen, för att dricka vatten eller för att gå på toaletten, stjäl han dyrbara lektionsminuter från eleverna. Det skapar också irritation och blir ytterligare ett stressmoment i arbetet. Trafiklärarna har ända sedan 1965 försökt få till stånd pauser. De har vänt sig till arbetarskyddsstyrelsen, och ärendet har bollats fram och tillbaka med remisser till olika intressenter, överklaganden osv. Först fick de bifall hos arbetarskyddsstyrelsen. Sedan ändrade styrelsen sig och hänvisade 1971 till att frågan skulle lösas avtalsvägen. Det har alltså ännu inte lyckats. Man kan förstå om trafiklärarna känner vanmakt inför denna kombination av byråkratisk tröghet och ovilja hos arbetsgivarna att uppfylla elementära krav på god arbetsmiljö. Därför vänder jag mig nu till arbetsmarknadsministern för att höra om han är nöjd med detta tillstånd eller om han är beredd att vidta åtgärder för att få en ändring till stånd. En sådan ändring skulle ha betydelse också för trafiksäkerheten. Herr Bengtsson framhåller att arbetsmiljöutredningen sysslar med detta problem. Han vill avvakta dess resultat. Men arbetsmiljöutredningen kommer att hålla på, om jag är rätt underrättad, i mer än ett år till. Någon gång i slutet av 1975 skall den vara färdig enligt vad vi fick höra i socialutskottet. Trafiklärarna börjar bli en smula otåliga över att deras problem inte kan lösas. De har snart hållit på i tio år för att få rätt till pauser, en rätt som borde vara självklar när de har ett så pressande arbete. Kan inte någonting göras i denna ändå relativt begränsade fråga utan att invänta arbetsmiljöutredningen? Det finns redan i dag paragrafer som skall tillförsäkra sådana människor arbetspauser som har stressande arbete. Det råder knappast något tvivel om att trafiklärarna har det. Går det inte att göra någonting för att förbättra deras situation redan innan denna stora utredning, som ju har vittomfattande uppgifter, blir färdig med sitt arbete?
Herr talman! Denna grupp omfattas inte av den bestämmelse i arbetarskyddslagen som reglerar raster. Men många andra gruppers problem i samband med pauser och raster utreds av arbetsmiljöutredningen. Enligt min mening är det befogat att trafiklärarna kommer in under denna bestämmelse. Men jag anser inte att man kan gå till riksdagen och begära en särskild lagändring bara för en grupp, då flera andra gruppers problem finns med. Vi får väl lugna oss tills arbetsmiljöutredningen kommer med sitt förslag.
Herr talman! Statsrådet Bengtsson säger att denna grupp inte omfattas av bestämmelsen i arbetarskyddslagen. Det är ändå en sanning med viss modifikation. Arbetarskyddsstyrelsen har en gång uttalat att bestämmelsen skall tillämpas. Sedan styrelsen funderat på saken ändrade den sig och sade att bestämmelsen inte skall tillämpas. Men tre ledamöter av styrelsen ansåg att bestämmelsen borde tillämpas. Om denna kategori inte ligger under bestämmelsen, ligger den i alla fall väldigt nära. Jag ber att få tacka för statsrådet Bengtssons uttalande att han anser att gruppen skall in under arbetarskyddslagens bestämmelse om rätt till pauser. Jag begär inte något besked i dag, men vädjar ännu en gång till arbetsmarknadsministern att undersöka om man inte kan göra en så pass begränsad ändring att denna kategori får sitt problem löst, innan det hinner fira tioårsjubileum. Det gäller trots allt människor som utför ett viktigt arbete och som känner att deras ärende har bollats fram och tillbaka, fastän det hade kunnat ges en konstruktiv lösning.
Herr talman! Jag är aldrig okänslig för vädjanden. Men jag vill fästa uppmärksamheten på att frågan är prövad av Kungl. Maj:t och i regeringsrätten. Där har man konstaterat att denna grupp inte omfattas av den nämnda paragrafen.
Herr talman! Vi skall väl inte fördjupa oss i detta ärende. Men om jag är rätt underrättad var det mer en formell sak som ärendet föll på i regeringsrätten, nämligen det faktum att den fackliga organisationen inte hade skaffat sig tillräckligt underlag för att föra trafiklärarnas talan. Arbetarskyddsstyrelsen beslöt med tre reservanter att ändra sitt tidigare beslut och utesluta gruppen från lagens tillämpning. Det måste ändå vara en ganska begränsad ändring som fordras, och då kanske man inte behöver invänta denna stora utredning.
Herr talman! Herr Åkerlind har frågat mig varför inte direktiven till utredningen om stimulansåtgärder för att förbättra arbetsmiljön överensstämmer med det beslut riksdagen fattat. Riksdagen har begärt ett förslag av Kungl. Maj:t. Den beställningen har jag inte ansett mig kunna verkställa utan ett visst utredningsarbete. Direktiven till de sakkunniga strider enligt min mening inte mot riksdagens beslut.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga, även om jag är förvånad över att statsrådet säger att direktiven inte strider mot riksdagens beslut. Riksdagen harju med anledning av en borgerlig reservation beslutat att statsbidrag bör utgå till förbättringar av arbetsmiljön, på samma sätt som statsbidrag utgår till förbättringar av omgivningsmiljön. Såsom redovisas i utredningsdirektiven utgår statsbidrag numera också för åtgärder mot buller. Men nu var det fråga om ett statsbidrag under en övergångstid, och riksdagen har uttalat att liksom när det gäller kostnaderna för industrins omgivningsmiljöer måste utgifterna för en bättre arbetsmiljö bäras av produktionen. Det är således den grundinställningen som gäller både vad beträffar omgivningsmiljön och miljön inom företagen, och det var den inställningen som låg till grund för riksdagens beslut. Detta har statsrådet tydligen tagit till intäkt för att säga att man skall införa en ny princip om att företagen skall kollektivt finansiera bidragen genom avgifter. Det står ju i direktiven att riksdagen enhälligt har uttalat att kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön skall bäras av produktionen — det är ett principuttalande som vi alla var ense om — men mot denna bakgrund har de sakkunniga nu att utgå ifrån att de kostnader som kan följa med ett genomförande av förslagen skall finansieras kollektivt av företagen genom avgifter. Det är ju någonting som inte på något sätt har stöd i det beslut för att förbättra arbetsmiljön som riksdagen fattat. Om så vore, borde man resonera på samma sätt när det gäller omgivningsmiljöerna, eftersom grundinställningen gäller även beträffande dessa. Det hänvisas alltså till att det är med anledning av riksdagens beslut som sakkunniga tillkallas, men direktiven går långt utöver vad riksdagen har beslutat. Det stämmer enligt min mening inte alls.
Herr talman! Riksdagen har begärt ett förslag av regeringen att ta ställning till, och i den diskussion som då fördes här fäste jag uppmärksamheten på att det utskottsbetänkande som ligger till grund ger ingen vidare vägledning för dem som skall utforma förslaget. Jag kan tala om att vi har bedrivit ett mycket ingående studium både av diskussionsinläggen som gjordes och av utskottsbetänkandet, och det är med ledning därav som vi har utfärdat direktiven. I direktiven talar jag hela tiden om stimulansåtgärder för att få till stånd förbättringar i arbetsmiljön. Den bärande principen är att kostnaderna skall betalas av produktionen, och då är det ju rätt rimligt att ta in en avgift från produktionen och sedan dela ut statsbidrag. Allting som staten delar ut är ju statsbidrag, och om vi tar in avgifter från företagen som motiveras med att vi skall förbättra arbetsmiljön, så får vi ju in pengar som kan användas till statsbidrag. Mottagarna ser ju inte varifrån pengarna kommer. Jag förstår inte vad herr Åkerlind bråkar om. Riksdagen får sitt förslag så småningom. Och att de pengar som staten delar ut för att stimulera förbättringar av arbetsmiljön inte skulle vara statsbidrag har jag väldigt svårt att förstå.
Herr talman! Jag kan inte förstå det resonemang statsrådet Bengtsson för här. Det framgår ju klart och tydligt av utskottets skrivning att det statsbidrag man har tänkt sig skall fungera så att bidraget till särskilda stimulansåtgärder under en övergångsperiod skall utgå på liknande sätt som det bidrag som för närvarande utgår till förbättring av den yttre miljön. Det tas ju inte in bidrag från företagen till detta statsbidrag för omgivningsmiljön såsom föreslagits här. Jag menar alltså att de här direktiven inte överensstämmer med riksdagens beslut. Det har inte statsrådet Bengtsson kunnat övertyga mig om att de gör.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag har uppfattningen att allmännyttigt bostadsföretags grundkapital kan vara placerat i anläggningstillgångar. Enligt gällande bestämmelser är grundkapital det egna rörelsekapital som ett företag förfogar över i form av aktiekapital eller grundfond. Grundkapitalet skall vara placerat på ett betryggande sätt och så att det alltid är disponibelt. Närmare anvisningar om placeringen har inte meddelats. Frågan om placering på annat sätt än på bankräkning är, efter besvär över beslut av en länsbostadsnämnd, föremål för prövning i bostadsstyrelsen. Med hänsyn härtill anser jag mig förhindrad att nu uttala mig ytterligare om sättet för placering av grundkapital.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

Min fråga är föranledd av den oklarhet som råder vid tolkningen av 16 § i bostadslånekungörelsen. Det finns bostadsföretag som tolkat bestämmelsen på det sättet att man har grundfonden placerad på särskilt konto i bank, åtskilt från andra medel. Men det finns också andra bostadsföretag som betraktar grundfonden som rörelsekapital och på så sätt använder sig av dessa medel. Det finns också de som vill göra gällande att om bostadsföretagets tillgångar överstiger skulderna med minst grundfondens belopp har man en grundfond enligt bestämmelserna oavsett placeringen. Vi har i den länsbostadsnämnd jag är ledamot i efter kontakt på tjänstemannaplanet med bostadsstyrelsen intagit en stramare inställning när det gällt bedömningen av när grundfonden uppgår till stipulerat belopp och till dess placering. Över detta länsbostadsnämndens beslut har anförts besvär hos bostadsstyrelsen. Jag förmodar att det är det ärendet som statsrådet syftar på i sitt svar. Jag har också genom de upplysningar jag inhämtat från riksdagens upplysningstjänst fått bekräftat att dessa anvisningar inte finns, och jag vädjar till statsrådet att hjälpa till med att få sådana anvisningar till stånd.

Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig om jag anser att en kärnkraftsanläggning i norra Bohuslän är förenlig med den fysiska riksplanen. Svaret är nej.

Herr talman! Jag vill rikta mitt uppriktiga tack till statsrådet för svaret. Svaret innehöll ingenting annat än jag hoppats på. Jag hoppas också att vi därmed kan avföra denna fråga från diskussion i framtiden. Ännu en gång ett tack.
Herr talman! Herr Korpås har frågat mig om jag är beredd att lämna riksdagen en redogörelse för Sveriges åtaganden genom beslutet vid FN:s extra generalförsamling dels om en katastrofaktion för de mest drabbade u-länderna, dels om en särskild fond för motsvarande ändamål. Vid den särskilda sessionen med FN:s generalförsamling i april i år antogs ett omfattande handlingsprogram som bl.a. syftar till att ge u-länderna större inflytande i världsekonomin. En del av handlingsprogrammet avser de åtgärder som snarast måste vidtas för att bistå de u-länder som drabbats hårdast av den senaste tidens kraftiga prishöjningar på bl.a. olja, livsmedel, konstgödsel och industrivaror. FN:s generalsekreterare har nu vädjat om snara bidrag — antingen direkt eller via FN-organ — till detta program. Särskilt har poängterats vikten av att insatserna sker snabbt. Jag kan meddela, att Sverige var det första land som positivt besvarade denna vädjan från FN:s generalsekreterare. Regeringen har till FN meddelat sin avsikt att med 90 miljoner kronor höja det direkta biståndet till vissa av de länder vi samarbetar med. Således avser regeringen att öka anslagsramarna till Tanzania, Indien, Bangladesh och Sri Lanka. Dessutom avser regeringen att öka biståndet till PAIGC i Guinea-Bissau. Beloppet tas från katastrofreserven och ointecknade reservationer vid utgången av detta budgetår. Utöver detta ges andra drabbade mottagarländer — bl.a. Kenya — möjlighet att omdisponera det svenska biståndet under nästa budgetår, så att importkapaciteten förstärks. Den av herr Korpås nämnda särskilda fonden skall enligt generalförsamlingens uttalande påbörja sitt arbete senast vid årsskiftet 1974—1975. Fondens verksamhet, omfattning, beslutsformer m.m. kommer att diskuteras inom en särskild kommitté med 36 medlemsländer. Man räknar med att kommittén skall lämna en första rapport till sommarens möte inom FN:s ekonomiska och sociala råd och att FN:s generalförsamling till hösten kommer att fatta slutligt beslut om fondens utformning. Det är ännu för tidigt att ange vilka bidrag till fonden som kan bli aktuella för svensk del. Om så skulle påfordras återkommer regeringen i denna fråga i enlighet med vad som anförts i kompletteringspropositionen och som närmare utvecklas i finansutskottets betänkande rörande denna.

Herr talman! Det beslut som fattats av FN:s extra generalförsamling kan delas upp i två steg. Det första är den snabba räddningsaktionen, där generalsekreteraren har vädjat om besked före den 15 juni om de bidrag man kan lämna. Som ett snabbt svar på denna vädjan om bidrag har vi då lovat dessa 90 miljoner kronor. Nästa steg gäller den särskilda fonden, och på den fråga som gällde den förberedande kommittén kan jag svara att där har nu fastslagits vilka länder och ländergrupperingar som skall vara representerade i den. Sverige är inte representerat där, men Norden är representerat av Norge. Kommittén skall lägga fram förslag till ECOSOC:s sammanträde i juli, och nu förbereds en instruktion för Sveriges delegation som skall delta i det sammanträdet. Det kan tilläggas att de 90 miljonerna är vad som för dagen avdelats för de snabba insatserna. Sedan får vi återkomma till den särskilda fonden när det föreligger förslag inom FN.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig om jag — mot bakgrund av de goda erfarenheterna från bl.a. Kiruna — är beredd att ge den kommande radioutredningen i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med olika modeller för kabel-TV-sändningar. Jag räknar inte med att i direktiven till radioutredningen ge denna utredning i uppdrag att bedriva praktiska försök med kabel-TV. Verksamheten med kabel-TV-sändningar i Kiruna kommer att utvärderas av utredningen för den fortsatta verksamheten med radio och television inom utbildningsväsendet . Utvärderingen bör kunna ge vägledning för den parlamentariska radioutredningens arbete.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det har varit värdefullt med kabel-TV-sändningarna i Kiruna, främst därför att vi kan behöva samla erfarenheter av ett medium som i vårt land är ganska nytt. Pressutredningen hade velat delta i försökssändningarna i Kiruna, och tidningarna i Norrbotten var alla mycket intresserade av att utredningen skulle få vara med i försöken. Tyvärr fick utredningen emellertid nej från finansdepartementet. Ingen av oss som sitter i utredningen har kunnat utröna varför man var så negativ till att låta utredningen vara med om försöken. Jag tycker att det är viktigt att vi får fortsätta försöken med kabel-TV-sändningar under längre perioder och med användande av varierande modeller, och jag tror att det hade varit lämpligt att den radioutredning som skall tillsättas hade fått bedriva sådana försök. Nu säger emellertid utbildningsministern att han inte avser att låta utredningen göra det och att TRU skall utvärdera den verksamhet som hittills bedrivits. Uppriktigt sagt så tycker jag dock att de kabel-TV-sändningar som förekommit har varit så pass enkla och magra att det inte är mycket att utvärdera. Och i varje fall måste ju den utvärderingen ske i nära samarbete med pressutredningen och den nytillsatta radioutredningen. Den mest intressanta frågan är nämligen i själva verket vilken inverkan denna typ av sändningar kan ha på lokal och regional press. Jag förmodar att utbildningsministern inte har något att invända mot att man hittar former för en gemensam utvärdering av TRU och pressutredningen. Men jag tror faktiskt att det skulle vara bra om man kunde fortsätta med försök i en eller annan form så att vi kan samla ytterligare erfarenheter.
Herr talman! De försök som pågår är i och för sig — som herr Wikström säger — ganska enkla. Men å andra sidan tror jag att den här problematiken i övrigt är ganska väl genomlyst. När vi får in erfarenheter na från Kiruna via TRU bör vi ha relativt goda möjligheter att se, om den behöver granskas ytterligare i några detaljer. I så fall finns det ett flertal utredningar som kan vara av intresse. Men jag tror inte att vi — visa av erfarenheten att vi ibland utreder litet för mycket — skall göra det här mera komplicerat än det är.
Herr talman! Jag delar utbildningsministerns uppfattning att detta kanske inte är en fråga som behöver utredas så mycket mera. Däremot tror jag att man behöver göra praktiska försök liknande dem i Kiruna och kanske också en del andra. Men framför allt vill jag understryka vikten av att utvärderingen sker i nära samverkan med pressutredningen. Jag tolkar utbildningsministerns svar så att han betraktar det som självklart att utvärderingen skall ske i nära samverkan med pressutredningen.

Herr talman! Fröken Rogestam har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för när och hur den visstidsförordnade personalen på utbildningsområdet kommer att få en anställningstrygghet som är i överensstämmelse med lagen om anställningsskydd. I propositionen 88 år 1974 med förslag till lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen m.m. föreslås bl.a. att de allmänna bestämmelser om anställningstidens längd på statliga och statligt reglerade tjänster som för närvarande finns i statstjänstemannalagen och kommunaltjänstemannastadgan skall anpassas till motsvarande bestämmelser i den nya lagen om anställningsskydd som träder i kraft den 1 juli 1974. Dessa förslag bör enligt propositionen följas upp med ett ytterligare utredningsarbete, nämligen en fullständig genomgång av de speciella bestämmelser om anställningstidens längd som för närvarande finns för utbildningsområdet. Vidare uttalas att i denna genomgång naturligtvis ingår en undersökning av de organisatoriska och ekonomiska konsekvenser som en övergång till tillsvidareanställning skulle få och att genomgången och därpå grundade beslut av statsmakterna inte kan bli klara till den 1 juli 1974. Arbetet med nämnda genomgång pågår och förutsätter nära kontakt med berörda personalorganisationer, innan det kan slutföras. Självfallet skall detta arbete bedrivas så snabbt som möjligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt den är just det som sägs i propositionen 88 år 1974 om behovet av justeringar i statstjänstemannalagen för att anpassa den till lagen om anställningsskydd. Föredragande statsrådet säger där klart att användning av anställningsformen för viss tid bör begränsas på den offentliga sektorn lika väl som på den privata. Men där sägs också, som utbildningsministern redovisar i sitt svar, att det behövs en speciell genomgång av de föreskrifter som gäller för de visstidsanställda på utbildningsområdet och att den genomgången inte kan bli färdig till den 1juli 1974 — det datum när lagen om anställningsskydd träder i kraft. Det är ett positivt besked statsrådet ger om att en genomgång tillsammans med personalorganisationerna har påbörjats. Men det förefaller mig märkligt att denna genomgång inte gjorts tidigare. Det måste ha stått klart redan när förslaget till lag om anställningsskydd lades fram att just utbildningsområdet skulle kunna bli ett problemområde. Den här specialgenomgången borde därför ha kunnat göras redan under föregående vinter, så att den nya lagstiftningen kunde ha gällt från den 1 juli 1974 även för denna grupp. Regering och riksdag kräver att övriga arbetsgivare skall klara av att ge sina anställda den här tryggheten i anställningen. Borde man då inte ha kunnat lösa frågan på det statliga området för den här berörda personalen i tid? Om någon skall föregå med gott exempel så är det ju staten. Jag tackar statsrådet för beskedet att arbetet på att lösa frågorna om anställningstrygghet för denna grupp nu är påbörjat.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om vilka åtgärder jag planerar med anledning av Sveriges Radios ekonomiska situation. Herr Alsén har frågat mig om min mening om att Sveriges Radio söker bemästra aviserade ekonomiska svårigheter i företaget genom att starkt begränsa tiden för de regionala sändningarna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Sveriges Radio skall i sin programpolitik vara självständig i förhållande till statsmakterna. Dessa skall bara bestämma över rundradioverksamhetens totala omfattning och ha en viss möjlighet att råda över verksamhetens uppdelning t.ex. vad gäller den regionala programproduktionens omfattning. Anslagsgivningen till Sveriges Radio skiljer sig med hänsyn härtill väsentligt från vad som gäller för myndigheter och statliga kulturinstitutioner. Det årliga anslaget består av ett totalbelopp, vilket inte är uppdelat på olika anslagsposter. Vid prövningen av kompensation för automatiska kostnadsstegringar går man inte in på detaljer utan arbetar med ett schablonpålägg. Företaget svarar alltså självt för anslagsfördelning och prioriteringar. Radioföretaget har dessutom möjlighet att, efter tillstånd av Kungl. Maj:t, i kostnadsutjämnande syfte få utnyttja ett belopp av högst 15 miljoner kronor med skyldighet att under nästföljande budgetår återredovisa samma belopp till radiofonden; den s.k. dragningsrätten. Denna metod för medelstilldelning har visat sig vara mycket ändamålsenlig. En långsiktig planering har gjort att företaget kunnat möta oväntade kostnadsökningar av olika slag. Tilläggsanslag har använts endast i mycket speciella fall. Den s.k. dragningsrätten har aldrig behövt utnyttjas. Sveriges Radio har emellertid under våren inkommit med två framställningar om extra anslag för inte förutsedda kostnader. Regeringen har på olika sätt sökt kompensera de kostnadsstegringar som drabbat radioföretaget. I årets statsverksproposition erhöll Sveriges Radio således 8 procents kompensation för automatiska kostnadsökningar under budgetåret 1974/75. Under tidigare budgetår har företaget erhållit endast 6 procent. Regeringen har genom beslut den 17 maj följt riksdagens rekommendation beträffande utnyttjandet av dragningsrätten. Några möjligheter att gå längre utan riksdagens hörande finns inte. I och med att Sveriges Radio erhållit 15 miljoner kronor utöver tidigare beviljade medel har företaget fått ett påslag för kostnadsstegringar om ca 11 procent, vilket alltså är närmare dubbelt så mycket som tidigare varit vanligt. Med anledning av herr Alséns fråga om risken att de regionala sändningarna starkt begränsas vill jag påpeka att detta skall avgöras av företaget. Sveriges Radio får emellertid förutsättas beakta det önskemål som riksdagen framfört om att den totala regionala produktionen bör ökas utöver vad som angavs av 1966 års riksdag. Sveriges Radio har inte i sina kompletterande anslagsframställningar pekat på att den uppkomna situationen skulle hota den regionala verksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Det finns väl inte någon som nu inte vet om att det råder kris på Sveriges Radio. Jag vill erinra om att det beslut vi fattade här i riksdagen om Sveriges Radio för någon tid sedan innefattade dels att riksdagen skulle rekommendera regeringen att ge Sveriges Radio den dragningsrätt som herr Zachrisson talar om, dels att verksamheten under nästkommande budgetår skulle drivas på en jämfört med budgetåret 1972/73 oförändrad nivå. Jag vill också erinra om att kulturutskottet, då detta beslut fattades, inte hade kännedom om att Sveriges Radio behövde ytterligare 16 miljoner kronor för att kunna möta de oförutsedda utgifter som hade uppkommit. Dessutom var då inte heller avtalsrörelsen klar, och kostnadsökningarna som hade samband med denna blev större än Sveriges Radio väntade; jag anser att det då är regeringens — statens — skyldighet att på något sätt ställa pengar till förfogande, så att Sveriges miska situation Radio kan fullfölja sina skyldigheter gentemot sina anställda. Vpk har ofta kritiserat programpolitiken i Sveriges Radio för dess borgerliga dominans.

Jag tror att vi måste se upp med att vi inte får ett annat radioavtal om något år, med mera kontroll och censur över programmen i framtiden än nu. Det vill vi på det bestämdaste hävda att vi inte önskar! Jag undrar därför: Anser inte statsrådet Zachrisson att det i den situation och i det läge som nu råder är helt felaktigt att försvaga Sveriges Radios eventuella motståndskraft, och måste inte också regeringen besinna följderna för kulturarbetarna av ett sådant förfarande? Jag vet att — som det står i svaret — regeringen inte har några möjligheter att bevilja ytterligare medel utan riksdagens hörande. Därför vill jag också fråga statsrådet Zachrisson, om han är beredd att nu gå till riksdagen för att anhålla om tillstånd att bevilja Sveriges Radio de pengar som i dag erfordras för företaget.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min enkla fråga. Den är närmast föranledd av aviserade inskränkningar av regionalradiosändningarna från Sveriges Radios Uppsalaredaktion redan fr.o.m. midsommar. Det är ett särskilt beklagligt förhållande, om de inskränkningar som nu har aviserats skulle komma att förverkligas, eftersom Uppsalaområdet har en tidningssituation som är helt otillfredsställande: det är en situation som innebär en borgerligt helt dominerad press. Vi har i Uppsala satt värde på de nyhetssändningar som framför allt Sveriges Radio svarat för, och vi har kunnat konstatera att företaget har levt upp till det i avtalet mellan staten och Sveriges Radio uttalade krav på saklighet och opartiskhet i programmen som skall vara normerande för Sveriges Radios verksamhet. Vi har sedan några år tillbaka kunnat lyssna till tre sändningar om dagen under fem dagar i veckan. Enligt vad som har förljudits är det emellertid nu meningen att de skall reduceras till endast en sändning om dagen. Detta är givetvis klart otillfredsställande av många skäl, framför allt mot bakgrund av vad jag här har nämnt om massmediesituationen i stort inom detta område.

Det är min förhoppning, när jag nu tackar för svaret, att radioledningen verkligen är medveten om riksdagens tidigare uttalade önskemål i detta avseende och även försöker motsvara riksdagens förhoppningar på den punkten.
Herr talman! Jag vill först säga till fru Ryding att det är alldeles klart enligt regeringens intentioner — detta kommer också att uttryckas i direktiven till den nya radioutredningen — att det kommande avtalet skall präglas av samma principiella grundsyn när det gäller företagets frihet och självständighet som avtalet har i dag. När det gäller möjligheten att gå till riksdagen med begäran om medel för att täcka nya kostnader vill jag svara att i den mån det i höst skulle komma att fattas beslut om alldeles speciella socialförsäkringsavgifter eller andra avgifter, att gälla från den 1 januari nästa år, tror jag att man kan tänka sig att komma tillbaka med en sådan begäran. Annars är det min mening att man inte från tid till annan bör gå in och genom beslut i riksdagen försöka korrigera företagets verksamhet, eftersom det är nödvändigt att företaget garanteras frihet och självständighet och har möjlighet att fritt förfoga över den ekonomiska totalram som statsmakterna har gett det.
Herr talman! Det som statsrådet säger om avtalet tycker jag låter förhoppningsfullt. Däremot uttalar sig statsrådet litet mer trevande om möjligheten att föreslå riksdagen att bevilja ytterligare anslag till Sveriges Radio. Det står i svaret att tilläggsanslag har använts endast i mycket speciella fall och att den s.k. dragningsrätten aldrig har behövt utnyttjas. Det betyder alltså, om jag kan läsa rätt innantill, att Sveriges Radio tidigare inte har haft det så besvärligt i ekonomiskt avseende utan att detta är en engångsföreteelse som skulle kunna bemästras om den goda viljan fanns. Det skulle vara bra om statsrådet Zachrisson besinnade vilket ansvar som vilar på regeringen när det gäller att hjälpa Sveriges Radio både för företagets och för kulturarbetarnas skull. Det kommer att drabba dem hårt om Sveriges Radio inte får den hjälp som företaget behöver.
Herr talman! Herr Sörenson har frågat chefen för industridepartementet om han anser det vara förenligt med gällande lagstiftning att avtal träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om inskränkning i påbjuden språkundervisning för utländsk arbetskraft, såsom t.ex. påstås ha skett vid NJA. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. och berörd arbetstagarorganisation i samråd skall pröva i vad mån utländsk arbetstagare på grund av kunskaper i svenska är undantagen från lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning. Med stöd av kungörelsen har skolöverstyrelsen utfärdat närmare anvisningar för hur denna prövning skall företas. Enligt dessa anvisningar skall arbetsgivaren som ett led i prövningen tillställa arbetstagaren och arbetstagarorganisationen en av skolöverstyrelsen utarbetad blankett där arbetsgivaren har gjort sin bedömning om arbetstagaren har rätt till svenskundervisning eller inte. Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen skall därefter meddela arbetsgivaren om de kan godkänna bedömningen. Om arbetsgivaren har gjort den bedömningen att arbetstagaren inte behöver undervisning men denna bedömning inte godkännes, förklaras arbetstagaren tillhöra den kategori som kan komma i fråga för utbildning. NJA använder skolöverstyrelsens blankett. Förfarandet innebär således på intet sätt en överenskommelse om inskränkning av invandrarens lagenliga rätt till svenskundervisning. Enligt uppgift finns i dag 200 utländska arbetstagare vid NJA. Av dessa har 45 på ovannämnda blankett angett att de inte behöver svenskundervisning.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet för svaret. Jag ställde min fråga i anledning av ett programinslag om det berörda företaget i Sveriges Radio den 16 maj. En företrädare för den finska invandrarkåren i området, Heino Salo, sade därvid i en intervju: ”Jag vet att de har sagt rent ut att de inte kan anställa eller att de inte har jobb för tillfället vid NJA. Men om man kan språket någorlunda, då går det fint att få anställning som utlänning.” I intervjun förekom också ett samtal med en företrädare för företaget, Sten Nilsson, som sade att det är möjligt att sådana avtal har träffats, men det får ju endast ske när den anställde kan svenska och det måste han kunna för att få anställning vid företaget. På ytterligare en fråga från reportern sade Sten Nilsson att det inte har blivit någon skillnad mot utlänningar efter lagens tillkomst ”eftersom vi nu med den goda tillgång vi har på arbetskraft kunnat leva efter principen att man måste förstå svenska för att få anställning vid företaget”. Liknande tankegångar framförs av Heino Salo i en artikel i Svenska Dagbladet den 17 maj, där personalchefen Sten Nilsson också säger att alla som söker anställning vid NJA måste kunna svenska för att över huvud taget få någon anställning. Det är nödvändigt bl.a. för säkerheten på arbetsplatsen. Enligt lagen är invandrad arbetskraft berättigad till 240 timmars undervisning i svenska språket och det finns ingen dispositivitet i fråga om denna lag utan den gäller oinskränkt. Enda möjligheten till undantag när det gäller avtal i anknytning till lagen är att man kan få undervisning på annan tid än arbetstid. Efter vad jag har erfarit genom samtal med företrädare för Metallindustriarbetareförbundet har också sådant avtal träffats lokalt. Av intervjuerna och tidningsartikeln kan man få föreställningen att NJA på annat sätt än vad som sägs i svaret har undanhållit möjligheten för utländsk arbetskraft att vinna anställning. Min följdfråga till statsrådet Leijon blir då: Om sådant har förekommit, vilket inte anses klart bevisat, är då detta i enlighet med lagens anda och mening?
Herr talman! Vad man påstått i eko-intervjun är, såvitt jag vet, att den blankett jag nämnde i mitt första svar har använts i syfte att frånhända invandrare möjlighet till den undervisning de har rätt till. Så har inte skett. Antalet invandrare vid NJA har ökat från 1973 till 1974, alltså kan de uppgifter som herr Sörenson refererar att invandrare inte har möjlighet att få anställning vid NJA om de inte kan svenska, inte vara riktiga. Däremot vet jag att man vid företaget har ansett att det på vissa typer av arbeten av säkerhetsskäl, bl.a. med hänsyn till arbetskamraterna, fordras att de som får anställning förstår säkerhetsföreskrifter och kan kommunicera med andra på svenska.
Herr talman! Min följdfråga till statsrådet Leijon var, utöver vad jag fick svar på nu: Om det skulle förekomma sådana ingrepp är de då förenliga med lagens anda och mening? Följdfrågan kan självfallet rent principiellt gälla även andra företag än NJA.
Herr talman! Lagen är inte dispositiv på den här punkten. Gör man överenskommelser av det tänkta slaget är de utan värde, arbetstagaren kan ändå kräva sin rätt till undervisning. Det har förekommit uppgifter om att företag på grund av denna lag har vägrat anställa människor som inte kan svenska. Jag har själv sett platsannonser där man söker folk till uppgifter där man tidigare inte krävt kunnighet i svenska, men där man nu gör det. Detta är naturligtvis någonting som inte stämmer med de intentioner vi hade med denna lag. Vi vet inte i vilken omfattning det förekommit att man krävt kunskap i svenska på denna typ av anställningar. Men det kan förmodas, med ganska stor sannolikhet, att det förändrade konjunkturläget som vi har på arbetsmarknaden just nu gör att det inte är så vanligt.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig, om jag anser att en förkortad förskollärarutbildning för elever från gymnasieskolans tvååriga barnoch ungdomsvårdslinje stämmer överens med kraven på god kvalitet i förskoleverksamheten. Vidare har fröken Andersson i Stockholm frågat mig om jag anser planerad förkortad förskollärarutbildning vara förenlig med kraven på ett högt kvalitativt innehåll i förskoleverksamheten. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. För närvarande finns två olika former av utbildning till förskollärare vid lärarhögskolan och förskoleseminarier. För inträde till den tvååriga utbildningen krävs för närvarande dels genomgången grundskola, dels 16 veckors institutionspraktik. Därutöver anordnas enligt beslut vid vårriksdagen, fr.o.m. nästa budgetår i mer reguljär form, en ettårig utbildning för barnskötare med minst fyra års yrkesverksamhet. En stor grupp ungdomar går nu igenom vårdlinjens gren för barnaoch ungdomsvård. Dessa ungdomar har en bättre utbildningsbakgrund än vad som krävs för att komma in till den tvååriga förskollärarutbildningen och även jämfört med dem som kommer att tas in till den redan beslutade ettåriga utbildningen. Vad det nu gäller är att överväga en anpassning av den ettåriga utbildningen till den nya barnskötareutbildningen i gymnasieskolan. Jag ser inte någon motsats mellan en sådan, för en viss elevgrupp anordnad adekvat utbildning, och det självklara kravet på en god kvalitet i förskoleverksamheten.

Herr talman! Det var klart att många spärrade upp ögonen när de för ett par veckor sedan kunde läsa tidningsrubriker som ”Svek mot barnen”, ”Regeringsbeslut överrumplade SÖ”. Sedan fick man veta att regeringen gett skolöverstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ettårig förskollärarutbildning, och enligt tidningsuppgifter, som inte på något sätt har dementerats, var det en fullständig nyhet inte bara för skolöverstyrelsen utan också för socialstyrelsen, barnstugeutredningen och förskollärarnas fackliga organisation. Oavsett vad det här förslaget innebär eller leder till kan det inte vara det bästa sättet att introducera en ny utbildning. Det är svårt att av det svar som vi fått här i dag utläsa om det är så att regeringen bestämt sig för att denna utbildning skall införas. I tidningsuppgifterna har det använts uttryck som har tytt på att det är fråga om ett rent beställningsarbete, som skall verkställas med början läsåret 1975/76. Fru Hjelm-Wallén använde här uttrycket ”överväga en anpassning”. Det kan möjligen tyda på att man från departementets sida kan tänka sig att ompröva beslutet, om det skulle visa sig att man inte kan upprätthålla kvaliteten i utbildningen. Det är en sak i svaret som förvånar mig — utöver detta att fru Hjelm-Wallén tycks vidhålla tanken att det faktiskt skulle vara möjligt att ge en adekvat utbildning på ett år — och det är att de som nu skall genomgå den redan beslutade ettåriga utbildningen skulle ha sämre förutsättningar än de som genomgår den tvååriga gymnasieskoleutbildningen. De förra har dock fyra års yrkesverksamhet, och det skulle betyda att fyra års yrkesarbete är mindre värt än ett år i gymnasieskolan. Det har jag väldigt svårt att acceptera. Över huvud taget tycker jag att den här modellen verkar alldeles för enkel, och jag delar deras uppfattning som på förskoleseminarierna har sagt att det naturliga vore att de här eleverna fungerade som barnskötare och sedan på vanligt sätt gick genom den förskollärarutbildning som vi nu har och där ju kravet faktiskt har varit att man skulle få utbildningen förlängd. Jag tycker alltså att om en förändring skall ske bör det knappast vara en förkortning utan snarare en förlängning och förbättring av utbildningen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Hjelm-Wallén för svaret, men jag är inte heller riktigt nöjd. Vi var många som var glada den 10 december i fjol när beslutet klubbades om förskolan för alla barn. Detta innebar ett mycket viktigt steg på den väg som vi har försökt arbeta oss fram på, att ge alla barn så goda förutsättningar som möjligt för förskolan och livet. Men då betyder också lärarnas kompetens mycket för att ge det beslutet innehåll. Därför blev man rätt alarmerad när man läste om den här förkortade utbildningen. Jag tycker inte att svaret stillar någon oro. Jag gjorde samma reflexion som herr Wikström. Det står i svaret att det är en bättre utbildningsbakgrund att ha gått igenom vårdlinjens gren för barnoch ungdomsvård än att komma in på förskollärarutbildningen med den institutionspraktik som krävs. Då menar jag att man tillmäter de teoretiska kunskaperna för stort värde i förhållande till de praktiska. Det är väl den varvade praktiken och teorin som har störst betydelse för att ge låt mig kalla det livserfarenhet, något som jag tror är rätt nödvändigt för att man skall kunna på ett bra sätt handlägga de ofta mycket svåra konfliktsituationer som kan uppstå. Det gäller ju inte bara barnen utan också och inte minst deras föräldrar. Jag vill gärna ta in det i bilden. Det är inte bara fråga om barnen, om vi skall få förskolan sådan vi vill att den skall vara. Det handlar också om föräldrautbildningen, och där tror jag att den större mognad som praktiken ger är av större värde än den teoretiska underbyggnaden. Jag har samma uppfattning som herr Wikström. Jag tycker att den ettåriga utbildning som bygger på en arbetslivserfarenhet av minst fyra år är av större värde än den som bygger på en större teoretisk erfarenhet från barnoch ungdomsvårdslinjen. Jag vill också gärna höra vad det innebär att man kan ”överväga en anpassning”. Kanske blir den här förkortade utbildningen inte av?
Herr talman! Jag menar nog att den här frågan har fått alldeles för stora proportioner. Vi har ju inte tagit ställning till någon generell förändring av förskollärarutbildningen. Det är en av orsakerna till att frågan presenterades på det sätt som skedde. Det gäller alltså ett enkelt utredningsuppdrag till skolöverstyrelsen. Vi tyckte inte det fanns anledning att i förväg samråda med fackliga organisationer, eftersom det var fråga om en så begränsad sektor. Skolöverstyrelsen skall i samråd med barnstugeutredningen och socialstyrelsen överväga frågan och komma med förslag. Självfallet lyssnar vi på den debatt och den kritik som nu framförs. Nu rår vi kanske själva litet för den snedvridna debatt som kommit i gång. Vi presenterade nog saken fel. Vi kallade den en förkortad förskollärarutbildning. Vi borde ha kallat den en vidareutbildning för barnskötare, för det är vad det handlar om. Jag vill inte göra jämförelser mellan de olika utbildningarna och säga att de som har fyra års praktik och den kortare barnskötarutbildningen är bättre eller sämre utbildade än de nya, unga eleverna med sin tvååriga gymnasieskolutbildning. Den senare är dock inte särskilt teoretisk, den har mycket praktik i sig och dessutom ett års yrkeserfarenhet. Jag tror det kommer att vara lika bra som de fyra årens yrkespraktik som vi kräver för dem som genomgår en förkortad förskollärarutbildning.

Herr talman! Det är inte bara ovanligt med ett statsråd som erkänner att någonting har presenterats på ett felaktigt sätt, det är också sympatiskt. Det vore bra om vi i svensk politik litet oftare fick höra sådant. Jag accepterar ”ursäkten” att presentationen blev felaktig, men jag skulle vilja vädja till fru Hjelm-Wallén att gå ett steg längre och säga att när det nu visar sig att kritiken är så kompakt och så entydig, låt oss då ta en funderare i departementet över om inte hela uppslaget är felaktigt. Jag tycker inte det behöver kännas genant för ett statsråd att göra det. Tvärtom måste det ändå vara en dialog med dem som är närmast berörda. Bakgrunden till att man inte funnit det nödvändigt med samråd med de fackliga organisationerna kan till en del förklara detta. Skolöverstyrelsen har så mycket annat att syssla med. Låt dem slippa detta utredningsuppdrag och fundera på nytt över förskoleutbildningen. Som jag sagt tror jag att en förändring snarare bör innebära en förlängning av utbildningen.
Herr talman! Jag blev mycket tacksammare för detta svar än för det första. Man bör kanske inte stoppa utredningsuppdraget, det kan finnas mycket att utreda när det gäller förskollärarutbildningen. Men det finns anledning att i det utredningsarbetet ta in ett ordentligt samråd med de berörda grupperna så att man kan lösa frågorna i samförstånd. Jag vill kanske inte heller gå in på vad som är bättre eller sämre — teori eller praktik. Det är dock inte så mycket praktik i gymnasieutbildningen. Man har två praktikperioder om 14 respektive 7 veckor, med praktik endast tre dagar i veckan och dessutom utan handledning. Det viktigaste är inte frågan om praktik eller inte, utan det viktigaste är att eleverna hinner bli något äldre. Det behövs när de skall ha kontakt med föräldrar och barn. Den kan inrymma mycket av konflikter och samlevnadsfrågor som kräver större mognad. Jag hoppas att allt skall lösa sig till det bästa.
Herr talman! Som bekant behövs det fler förskollärare. Så sent som i dag har vi i departementet blivit uppvaktade i den frågan av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Man måste ta till olika åtgärder både på lång och kort sikt för att öka antalet förskollärare. Jag menar att en bra väg att gå är att låta olika yrkeskategorier vidareutbilda sig. Vi har resonerat så här: Det finns ungdomar som genomgår en tvåårig barnskötarutbildning och arbetar ett år — vi satte gränsen till ett år, men förmodligen kommer konkurrensen att medföra att det blir längre — i en barnstuga eller liknande institution. Dessa tre år — minst — utöver vad som krävs vid intagning till förskollärarutbildning måste få tillmätas ett värde. För närvarande är inträdeskravet till denna utbildning bara grundskola. Vi menar att dessa tre år borde kunna motivera en förkortad förskollärarutbildning. Det är svårt att inte se detta som en vidareutbildningsfråga.
Herr talman! Vi är överens om att det behövs fler förskollärare. Men vi behöver också bättre utbildade förskollärare. I varje fall är det helt uppenbart att vi inte behöver förskollärare med sämre utbildning än den nuvarande.
Herr talman! Som jag sade tidigare är jag nöjd med att överväganden sker och att man är medveten om att någonting måste göras. Bristen finns och den känner vi till, men det är angeläget att inte ett täckande av den bristen går ut över kvaliteten i barnstugans innehåll. Då har vi inte vunnit något med den barnstugereform som vi är så glada över.
Herr talman! Jag vill mycket gärna lyssna på denna debatt, men jag har inte av inläggen i kväll blivit övertygad om att vi hade fel. De förskollärare som skulle komma att utbildas på detta sätt får efter grundskolan minst fyra års praktisk och teoretisk verksamhet och utbildning innan de blir färdiga förskollärare. De som utbildas på ”normalt” sätt får efter grundskolan två års förskoleseminarium eller motsvarande utbildning på lärarhögskolan och dessförinnan 16 veckors praktik. Att detta skulle vara en kraftig kvalitetsförsämring kan jag inte hålla med om. Jag kan t.o.m. tänka mig att det i vissa lägen är en förbättring. Men med tanke på att många kritiserar denna utbildning är jag fortfarande beredd att lyssna på debattinläggen i frågan.

Herr talman! Men det var väl en felaktig framställning, statsrådet Hjelm-Wallén. Dessa elever har bakom sig två år på vårdlinjens gren för barnaoch ungdomsvård i gymnasiet. I denna tid ingår den praktik som jag nämnde, dvs. tre dagar per vecka under 14 plus 7 veckor. Därtill kommer nu i varje fall enligt uppgift ett år. Detta blir sammanlagt tre år. Dessa elever har inte fått någon handledd praktik, dvs. någon egentlig institutionspraktik där de deltagit i arbetet. Så sker däremot i den hittillsvarande tvååriga utbildningen, dels genom de 16 veckorna före inträdet, dels under de två åren i förskoleseminariet. Det föreligger alltså definitivt en skillnad vad gäller praktiktjänstgöringen.
Herr talman! Det är sant att 21 veckors praktik ingår i de två årskurserna på vårdlinjens barnaoch ungdomsvårdande gren. Denna praktik fullgörs på institution. Detta skall jämföras med de 16 veckors praktik som föregår den tvååriga förskollärarutbildningen. Men dessutom skall ju gymnasieeleverna ha minst ett års yrkeserfarenhet från detta område efter gymnasieutbildningen. Också detta måste vägas in i sammanhanget. Dessa elever har en lång erfarenhet från yrket när de går in i den utbildning som skall vara speciellt anpassad för dem som har denna bakgrund.

Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att vidta åtgärder för att öka vidareutbildningskapaciteten vad gäller sjuksköterskor bl.a. mot bakgrunden av att vaccineringen mot röda hund inte kan genomföras i planenlig omfattning på grund av personalbrist. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Kapaciteten för vidareutbildning av sjuksköterskor är som bekant inte helt utnyttjad. Skolöverstyrelsen beslutar, efter samråd med bl.a. socialstyrelsen, om fördelningen av antalet kurser. I den mån det skulle vara aktuellt att t.ex. anordna fler kurser i öppen hälsooch sjukvård kan överstyrelsen själv göra omfördelningar inom ramen för av riksdagen anvisade medel.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min enkla fråga. genomföras nästa budgetår. Syftet är att förebygga fosterskador på grund av denna sjukdom. Jag tycker att det var ett bra förslag, och det ingav många människor den förhoppningen att detta förebyggande skydd också skulle förverkligas. Nu har emellertid skolsköterskorna vid kongress uttalat, att de redan har så många krävande uppgifter att de inte anser sig hinna med mer än vad som enligt bestämmelserna åligger en skolsköterska. Skolöverstyrelsen är helt medveten om behovet av vidareutbildning och har för nästa budgetår föreslagit en utökning med 50 terminskurser inom denna utbildning. Trots detta föreslås i statsverkspropositionen bil. 10 en ökning med endast 35 kurser. Det är mycket anmärkningsvärt, eftersom behovet av vidareutbildning för sjuksköterskor är mycket stort inom ett flertal specialiteter. Många sökande får vänta flera år på att få den önskade vidareutbildningen. Vårterminen 1974 sökte 6 280 — endast 1 138 kunde antas. Jag tycker det är viktigt att man försäkrar sig om att vad som föreslås i en proposition också kan förverkligas. Att inge förhoppning om en vaccination mot röda hund för att förebygga fosterskador och sedan, på grund av bristande personaltillgång, inte kunna fullfölja uppgiften är enligt min mening inte tillfredsställande. Det vore riktigare att först satsa på ökad utbildning och sedan, när tillgången på personal — i detta fall skolsköterskor — är tillräcklig, komma med förslag till åtgärder som också kan förverkligas. Jag tackar statsrådet för svaret, men jag tycker att det sade väldigt litet, och jag skulle därför vilja fråga: Är statsrådet själv nöjd med de förhållanden som råder, eller är statsrådet beredd att medverka till en ökad vidareutbildning för sjuksköterskor.
Herr talman! Det är två frågor vi diskuterar: dels hur mycket tid skolsköterskorna har till att genomföra vaccinationsverksamheten, dels vilken tillgång vi har på skolsköterskor som är färdigutbildade för den. Enligt uppgift råder det ingen brist på vidareutbildade sköterskor inom skolhälsovården. Av de ca 2 000 skolsköterskor som finns är det bara 250 som inte har vidareutbildats, och de är deltidsanställda; de heltidsanställda måste nämligen ha vidareutbildning. Det är alltså knappast här kruxet ligger. I den mån det finns ett problem, ligger det väl i att skolsköterskorna har så mycket annat att göra att de har svårt att hinna med också den här verksamheten — någonting som jag hört sägas. Jag måste emellertid erinra om att skolhälsovården är en kommunal angelägenhet. Visserligen finns det centrala normer för den, men om kommunerna vill satsa mera på den är det deras ensak. Vi ger inga statsbidrag till skolhälsovården. Vi kan ägna oss åt ett räkneexempel på den här punkten. Det är en årskurs flickor som skall vaccineras. Det blir ungefär 50 000 flickor. Med drygt 2 000 sköterskor blir det alltså 25—30 elever per sköterska. Jag tycker att det borde hinnas med.
Herr talman! Enligt uppgifter som jag har fått är skolsköterskornas antal inte så stort. Jag tror att skolsköterskorna själva är mycket väl medvetna om både de bestämmelser som finns beträffande vad de måste åta sig och om vad de hinner med i sitt arbete. Därför är jag litet förvånad över att man från statsmakternas sida inte är beredd att satsa på den vidareutbildning som alla frågar efter. Den är ju inte tillräckligt utbyggd.

Herr talman! Det kvardröjande slutintrycket av vårriksdagen torde bli att arbetet mer präglats av vilja att uppnå konkreta resultat än att skapa dramatisk konfrontation. Den parlamentariska situationen och det politiska stämningsläget har naturligtvis också satt sin prägel på utskottsarbetet. Riksdagens utskott har nu verkligen fått spela den aktivt beredande roll som är deras egentliga uppgift. Men detta har naturligtvis också å andra sidan inneburit en betydande arbetsbelastning i utskotten. Mot bakgrund av erfarenheterna från behandlingen av finansplanen tidigare i vår fanns det en klar strävan i finansutskottet att inför behandlingen av kompletteringspropositionen kräva att regeringen skulle inbjuda till s.k. stabiliseringspolitiska konferenser. Man skulle då kunna få ett bättre beslutsunderlag för avstämningen av den ekonomiska politiken än som fallet var under början av detta år. Tyvärr visade det sig, när utskottet nalkades denna fråga mera konkret, att socialdemokrater och folkpartister i utskottet inte var beredda att fullfölja dessa tankar. Anledningen härtill stod ju sedan tämligen klar. Man ville reservera initiativet till de s.k. Hagaöverläggningarna för regeringen. Följden blev emellertid att dessa överläggningar sett från finansutskottets synpunkt startade alltför sent och fick en form som inte var särskilt väl koordinerad med utskottets arbete med kompletteringspropositionen. Det borde vara en överflödig anmärkning att det dock är riksdagen som har att träffa de slutgiltiga politiska besluten. För detta behöver dess utskott nödvändig tid för beredning. Sedan riksdagen den 13 mars behandlade finansutskottets betänkande nr 1 med anledning av finansplanen och uppgörelsen om stabiliseringspolitiken har det ekonomiska läget undergått avsevärda förändringar. De problem kring oljeförsörjningen som satte sin prägel på bedömningen av den ekonomiska utvecklingen i början av året dröjer nu främst kvar genom sina ekonomiska konsekvenser, som nu bättre kan överblickas. Det finns i detta sammanhang anledning konstatera att den stabiliseringsoch stimulanspolitik som förhandlats fram i finansutskottet av allt att döma visat sig vara väl avvägd. Inte minst är det intressant att notera att sänkningen av mervärdeskatten som direkt stimulans av konsumtionen fungerar utomordentligt bra, och de farhågor som tidigare framförts om att inte handeln lojalt skulle medverka till att denna stimulans kommer konsumenterna till godo har visat sig grundlösa. Det finns därför anledning att nu till handelns folk, både företagare och anställda, rikta ett tack för det sätt på vilket de lojalt lämnat sin medverkan för att genomföra detta inslag i den aktiva konjunkturpolitiken. Enligt SPK:s utredning har sänkningen av mervärdeskatten hållit tillbaka den allmänna konsumentprisnivån med ca 2 procent. Därigenom har höjningen av den allmänna prisnivån i konsumentledet kunnat begränsas till ca 1,7 procent under årets fyra första månader. Utan sänkningen av mervärdeskatten hade prisstegringen blivit 3,7 procent. Till detta skall också läggas en kraftig omsättningsstegring i detaljhandeln, vartill mervärdeskattens sänkning kan antas ha bidragit i icke oväsentlig utsträckning. Den avgränsade och överblickbara utsträckningen av denna konsumtionsstimulans i tiden är uppenbart också till fördel för den höga beredskapen i stabiliseringspolitiken och markerar att mervärdeskattesänkningen som konjunkturpolitiskt instrument är överlägset andra jämförbara vapen i den tillgängliga arsenalen. Samtidigt som effekterna av problemen med oljeförsörjningen alltså tonats ned har industrins exportkonjunktur fortsatt att visa en gynnsam utveckling. Parallellt härmed går emellertid inflationen fram över världen på ett sätt som saknar motsvarighet sedan 1950-talets början. Våra importpriser kan som en följd härav väntas stiga med närmare 30 procent 1973-1974 och exportpriserna med ca 20 procent. I spåren på denna utveckling har följt en allvarlig upptrappning av inflationstakten i vårt land. Även om prognosen pekar mot att konsumentpriserna i år ökar med ca 10 procent, och detta internationellt sett är en relativt måttlig prisstegring i den nuvarande internationella inflationsutvecklingen, är det uppenbart att de mest näraliggande ekonomisk-politiska åtgärderna nu måste inriktas mot att med all kraft bekämpa och bemästra inflationsutvecklingen. Jag vill gärna också här tillägga att det bakom kravet på en kraftfull ekonomisk politik för att bekämpa prisstegringarna och för att slå vakt om sysselsättningen inte finns några åsiktsskillnader mellan centerpartiet och regeringen. Mot denna bakgrund finns det emellertid i uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet, som i huvudsak har bildat underlag för utskottsmajoritetens skrivning, några inslag som jag här skulle vilja kommentera i korthet. Ett bärande moment i uppgörelsen om den ekonomiska politiken från i februari var den starka betoningen av och enigheten bakom kraven på hög beredskap i stabiliseringspolitiken. Mot den bakgrunden var det överraskande att finansministern i kompletteringspropositionen begärde besked beträffande finansieringen av pensionsålderns sänkning och skattereformen redan nu utan att avvakta konjunkturutvecklingen över sommaren. Det strider mot den linje riksdagen valde att följa i mars, och det strider också mot vad som måste anses vara god ekonomisk politik i nuvarande läge. Jag skulle vilja karakterisera detta inslag i uppgörelsen och i den reviderade finansplanen som ett återfall, om också marginellt, i den typ av ekonomisk politik som präglat de tre närmast föregående åren. Den ekonomiska politiken har på detta sätt förlorat något av sin vitalitet och rörlighet, vilket är att beklaga. Finansministern borde ha kunnat nöja sig med den uppriktiga och ärliga försäkran som centern har lämnat om att de reformer som centern framfört krav på och gett sin anslutning tänker partiet inte heller undandra sig det ekonomiska ansvaret för. Uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartisterna har alltså från konjunkturpolitisk synpunkt, liksom ur socialpolitiska perspektiv och från jämlikhetssynpunkt, en påtagligt konservativ prägel. Avhoppet från uppgörelsen i pensionsålderskommittén om sänkning av pensionsåldern till 65 år från den 1 januari 1976 tyder på en anmärkningsvärd brist på solidaritet med eftersatta grupper i vårt land. Detta avhopp, som innebär uppskov med en angelägen jämlikhetsreform, vittnar knappast om någon radikal reformvilja. Det är välkommet att det ofta framförda kravet på kompensation till småspararna — en fråga som är dubbelt aktuell i ett inflationsläge som det nuvarande — genom höjning av sparavdraget nu är på väg att realiseras. Enligt centerns uppfattning borde det emellertid ha funnits möjlighet att lägga fram förslag därom redan vid höstriksdagen. Det borde även finnas förutsättningar att ge sparavdraget en sådan utformning att det i egentlig mening blev en kompensation till småspararna. Ett avdrag på slutskatten vore då den lämpliga formen. Inte heller detta inslag i den nu aktuella uppgörelsen kan sägas präglat av någon särskilt radikal reformvilja. Den nuvarande konjunkturen slår hårt mot bygder med låg ekonomisk aktivitet och utgör ett nytt bevis på att högkonjunkturer alltid innebär ett steg tillbaka i regionalpolitiskt avseende. Det är därför som centern har begärt särskilda åtgärder för att avlänka industriexpansion till landsdelar med ännu outnyttjade arbetskraftsresurser. Den frågan glider man över i uppgörelsen på ett sätt som måste verka som ett hån mot många glesbygder i vårt land. Inte heller på denna punkt är det någon radikal reformvilja som präglar uppgörelsen. En uppbindning redan nu av finansieringen av skattereformen till höjning av socialavgifterna är konjunkturpolitiskt diskutabel och föregriper en förutsättningslös prövning av alternativa finansieringsvägar. Även om undantagandet från egenavgift — dvs. den del av arbetsgivaravgiften som belastar den egna inkomsten — för de första 10 000 kronorna i deklarerad inkomst är en bra reform, är den inte tillräcklig. Det borde finnas förutsättningar att gå vidare på den inslagna vägen. Det bör även övervägas vilka metoder som skall användas för att reducera löneskattens och liknande avgifters negativa verkningar på sysselsättningen. En näraliggande möjlighet är att differentiera uttaget för att skydda de mindre och särskilt arbetskraftsintensiva företagen eller utsatta grupper på arbetsmarknaden, t.ex. de äldre. Det är även angeläget att se över den rena vinstbeskattningen med hänsyn till skilda företags reella lönsamhet. Inte heller på denna punkt har uppgörelsen presenterat särskilt radikala lösningar. På här nämnda punkter har centern deklarerat sin uppfattning i motioner, som senare följts upp i reservationer till utskottsbetänkandet. I två speciella frågor står vi tillsammans med folkpartiet och moderaterna för majoritetslinjen i betänkandet. Det gäller dels det gamla kravet på inflationsskydd i skattesystemet, dels frågan om tillsättande av en särskild besparingsutredning. Inflationsskyddet i skattesystemet är en ständigt akut fråga, och de provisoriska skattereformer som gång efter annan aktualiseras är en modell att lösa den frågan. Den andra modellen är att konstruera någon form av automatik i inflationsskyddet. Denna fråga bör enligt vår uppfattning vara förtjänt av att närmare och förutsättningslöst studeras av skatteutredningen. Vi anser också att den kontinuerliga prövning av den offentliga verksamheten som sker i samband med petitaoch budgetarbetet skulle kompletteras med en mera översiktlig och genomgripande analys av vilka besparingsoch rationaliseringsmöjligheter som finns inom offentlig verksamhet — liksom för övrigt inom all annan verksamhet. På en punkt, slutligen, återfinns en bredare majoritet bakom utskottets betänkande. Det gäller det internationella utvecklingsbiståndet. Sverige intar redan en framskjuten position i detta sammanhang som största bidragsgivare till FN-systemet, räknat per invånare. Utskottsmajoriteten fullföljer här den linje som anvisats i centerns partimotion, nämligen att när FN anvisar en lösning på de problem som drabbat u-länderna genom oljekrisen Sverige solidariskt skall göra en insats och att regeringen då bör återkomma med förslag om finansiering av denna insats. Detta ligger också i linje med strävandena att snabbt uppnå enprocentsmålet. Jag noterar med särskild tillfredsställelse att det nu råder en så bred uppslutning bakom detta ställningstagande. Att bekämpa inflationen och upprätthålla en hög sysselsättning bör sammanfattningsvis, herr talman, vara vägledande för den ekonomiska politiken under den närmaste tiden. Vi befinner oss alltså i en senkommen högkonjunktur. Exportefterfrågan är mycket expansiv. Under våren har också hemmamarknadsefterfrågan ryckts med. De svaga sektorerna i ekonomin är de kommunala investeringarna och bostadsbyggandet. Inom dessa sektorer, men också inom andra och inte minst regionalt avgränsade områden, finns ännu ledig kapacitet. Till skillnad från högkonjunkturerna 1964 70, då det fanns ett betydande överskott av lediga platser på arbetsmarknaden, är det en påtaglig jämvikt i utbudet av lediga platser och antalet arbetssökande. Den internationella konjunkturbilden är ganska splittrad. Men huvudtrenden torde vara en avsaktning i konjunkturutvecklingen, delvis betingad av oljekrisens ekonomiska konsekvenser. Till den nedåtriktade tendensen bidrar naturligtvis också att många länder förefaller att oroa sig mer för inflationsutvecklingen och bytesbalansen än för sysselsättningen och den lediga produktionskapaciteten. Ännu är emellertid utvecklingen för våra exportindustrier gynnsam, och en betydande buffert mot obehagliga överraskningar senare i år och i början av nästa år finns naturligtvis i den aktuella lagersituationen. Den internationella efterfrågeinflationen, som visserligen påverkat vår ekonomi men som vi ändå på ett någorlunda hyggligt sätt hittills lyckats bemästra, löper naturligtvis risken i detta läge att förbytas i en ren kostnadsinflation, vilket är en allvarligare och mer svårbemästrad variant. Därtill kommer risken att den i sin tur alstrar inhemska prisrörelser. Det är därför centern ger sin helhjärtade anslutning till kravet på en kraftfull och målmedveten ekonomisk politik, där inga förutfattade meningar eller politiska hämningar bör få styra inslagen i stabiliseringspolitiken. Det är av den anledningen som de finanspolitiska dispositionerna inte bör företas med längre perspektiv än nödvändigt, och det är därför som det finns anledning till en rent principiell kritik mot regeringen för kravet på att redan nu binda formerna och dimensionerna för finansieringen av framtida reformer. Detta förfarande ger inget konstruktivt bidrag till stabiliseringspolitiken. Oavsett de finanspolitiska dispositionerna måste den penningpolitiska beredskapen vara hög, vilket också riksbanken visat med sin varning för fortsatt kreditexpansion inom bankväsendet. Naturligtvis måste också i det här läget betalningsbalansens utveckling och våra ekonomiska relationer med omvärlden vara föremål för en fortlöpande och omsorgsfull bevakning. Finansutskottet har velat bidra till beslutsunderlaget i den ekonomiska politiken genom att föranstalta om en speciell analys av Sveriges betalningsbalans. Denna analys har utförts av fil. dr Sven Grassman och kunde med fördel ha tagits in som en bilaga till finansutskottets betänkande nr 25, även om det av skilda omständigheter inte blev så. Författaren till analysen, som givetvis själv svarar för sina värderingar, noterar att det kapitalutflöde från vårt land som vi kunnat märka under våren inte bara var en följd av att ränteläget i Sverige kommit att ligga på en internationellt sett låg nivå. Orsaken var snarare tre samverkande faktorer: minskande överskott i utrikeshandeln, den svenska kronans ställning i förhållande till D-marken och det relativt låga ränteläget. Anknytningen till D-marken, som i realiteten inneburit en gradvis försiktig revalvering av den svenska kronan, har emellertid också haft sin betydelse för att hålla nere inflationstakten. Utan att i detta sammanhang närmare gå in på den svenska kronans ställning i förhållande till den stympade ”ormen” kan jag nöja mig med att konstatera att det fortfarande inte finns några tendenser i betalningsbalansens utveckling som skulle utgöra något hinder för att fullfölja våra strävanden till fullt kapacitetsutnyttjande i ekonomin. Detta kan vara ett väsentligt påpekande som bakgrund till en mer ingående diskussion om den ekonomiska politikens utformning under den närmaste tiden.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

Herr talman! Det ekonomiska läget är osäkert, och det är framför allt de höjda oljepriserna som är orsaken till det. De prishöjningarna har givit upphov till att alla oljeimporterande länder har fått svårigheter att betala sin import, när oljan har blivit så mycket dyrare. Dessutom har de allmänna prisstegringstendenserna kommit att kraftigt förstärkas. I detta motsägelsefulla ekonomiska läge finns det risk för olika ekonomisk-politiska åtgärder som kan komma att skapa internationella svårigheter. Därför fordras det stor konjunkturpolitisk vaksamhet här i Sverige. Detta är bakgrunden till att vi moderater har krävt att datum för den beslutade ändringen av momsen, den 15 september, ändras så att höstriksdagen får möjlighet att pröva om det är en rimlig åtgärd. Jag vill framhålla att om riksbanken finner att räntan måste höjas ytterligare på grund av de valutaförhållanden som de höjda oljepriserna förorsakar, så är det inget tvivel om att vi den vägen kommer att få en åtstramning som kan bli på tok för stor ifall man dessutom redan den 15 september höjer mervärdeskatten.

Detta innebär alltså att arbetslösheten fortfarande är hög. Regeringen skyller nu ifrån sig och säger att utbudet av arbetskraft inte passar ihop med efterfrågan. Det är på något sätt fel sorts människor som söker anställning. Men om regeringen vill söka tillflykt bakom det argumentet innebär det samtidigt ett mycket stort underkännande av den arbetsmarknadspolitik man bedriver. Den kostar ju miljarder varje år, och då skulle man kunna fordra att vi inte fick dessa ökade spänningar mellan å ena sidan vad det är för sorts arbeten som utbjuds och å andra sidan vad det är för människor som söker arbete. Endera är det fel på sysselsättningspolitiken eller också är det något allvarligt fel med den arbetsmarknadspolitik som bedrivs. I det sammanhanget är det betydelsefullt att komma ihåg att de förbättrade sysselsättningssiffrorna inte i lika hög grad har kommit att gälla i de regionala stödområdena, och därför måste det läggas stor vikt vid att man uppmärksammar hur nödvändigt det är att vidta åtgärder för att stödja sysselsättningen även där. Jag vill påminna om vad vi ofta framhållit, nämligen orimligheten i att man i stödområdena håller en så hög sysselsättningsskatt som man gör. Det kan inte vara den riktiga ekonomisk-politiska metoden. Vi vill att man skall plocka bort den löneskatten. När vi på grund av kravet på vaksamhet i konjunkturpolitiken har sagt att man bör skjuta på beslutet att höja mervärdeskatten, så har en del av våra politiska motståndare försökt göra sig lustiga över det genom att säga att det är konstigt att moderaterna vill skjuta på beslutat datum, när de röstade emot beslutet i vintras. Det finns då anledning påminna om det verkliga förhållandet, nämligen att vi krävde att momsen skulle sänkas mer än vad som skedde och dessutom redan i vintras underströk det tokiga i att redan då besluta att höja mervärdeskatten den 15 september. Förutom sysselsättningspolitiken är det två frågor som är särskilt brännande, nämligen dels vad man skall göra åt prisstegringarna, dels vad vi kan göra åt vårt orimligt höga skattetryck. Men innan jag anför några synpunkter på de frågorna måste jag något kommentera riksdagens arbete. Jag tycker att riksdagen bör klargöra för regeringen att diskussioner av den typ som nu har bedrivits mellan regeringen, oppositionspartierna och arbetsmarknadens organisationer inte bör ordnas så att riksdagens arbete väsentligt försvåras. Om man ville ha sådana överläggningar i vår, så borde man ha inlett dem och planerat in dem så att resultatet av överläggningarna hade kunnat återspeglas i finansministerns kompletteringsproposition och även i oppositionspartiernas olika ekonomisk-politiska motioner. Nu blev det helt bakvänt. Parallellt med att finansutskottet försökte behandla regeringens proposition och motionerna från oppositionen bedrevs dessa andra överläggningar. Det fick till resultat att utskottets arbete helt trasades sönder. Det hela blev en karikatyr av utskottsbehandling. Hur märkvärdig utskottsbehandlingen varit framgår med all oönskad klarhet av det enkla förhållandet att utskottsmajoriteten när den skall dra upp riktlinjerna för den ekonomiska politiken nöjer sig med att i citatets form återge den överenskommelse som träffats mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Det visar att utskottsmajoriteten inte har gjort någon självständig prövning, så som förutsätts. Varför har vi över huvud taget en utskottsbehandling, om utskottet bara skall citera en kommuniké som gjorts i ett helt annat sammanhang? Jag är inte djärv nog att tro att dessa funderingar om riksdagsarbetet väcker något större intresse utanför den krets som är direkt berörd av det — helt enkelt därför att flertalet människor är mindre intresserade av formen än av innehållet. Men i detta fall har den skeva formen bidragit till ett skevt innehåll. Det visar sig i vad majoriteten har att säga om prisstegringar och skattefrågor. Prisstegringarna är mycket allvarliga. På s. IS i betänkandet gör utskottet med hänvisning till statens prisoch kartellnämnd gällande att prisstegringarna under de första fyra månaderna i år uppgått till 1,7 procent. Det låter ju inte så farligt. Men den uppgiften är missvisande, av olika tekniska skäl, som jag inte har tid att gå igenom. Om man i stället gör som man brukar, nämligen ser på konsumentprisindex, finner man att priserna under de fyra första månaderna stigit med 4 procent. Det är något helt annat än 1,7 procent! Och hade vi inte genomfört den tillfälliga momssänkningen hade prisstegringen under de fyra första månaderna varit 6 procent. Om vi vidare inte hade ökat skatterna för att få pengar till att ytterligare subventionera livsmedlen, hade priserna stigit med ytterligare 0,3 procent. Tar man hänsyn till allt detta finner man att den verkliga prisstegringen under de fyra första månaderna i år har uppgått till 6,3 procent. Det är den siffran man bör ta fasta på för att inse hur starkt påkallade åtgärder mot prisstegringarna är. Det är helt enkelt nödvändigt att vidta åtgärder mot prisstegringarna. Under de senaste månaderna har herr Helén på ett förtjänstfullt sätt talat om inflationen och dess faror. I själva verket har man under de senaste veckorna knappast hunnit vakna om morgonen förrän herr Helén på ett riktigt och bra sätt i morgonekot förklarat att inflationen kräver åtgärder. Jag har satt stort värde på att vakna på det viset. Överenskommelsen mellan herrar Palme och Helén gjorde mig glad åtminstone så till vida att jag nu räknade med att det äntligen skulle göras något för att få bukt med de besvärliga prisstegringarna, som bara under herr Palmes tid som regeringschef uppgått till 30 procent och mera. I den kommuniké som utfärdades klagas det också mycket på inflationen. Men det måste vara en brist i denna överenskommelse att man då inte föreslår några åtgärder mot inflationen. Det är en häpnadsväckande och iögonenfallande brist i överenskommelsen. Man resonerar i cirklar, ritade med mycket allmänna fraser. Som ett exempel kan jag nämna följande formulering: ”Detta” ”kan endast uppnås genom — — — en fast ekonomisk politik, som syftar till att begränsa prisstegringarna och deras verkningar.” Rundare än så kan man inte uttrycka det. Prisstegringarna skall botas med en fast ekonomisk politik som hindrar prisstegringarna! Talet om ”en fast ekonomisk politik” känner vi för övrigt igen från en socialdemokratisk valaffisch 1970. Det var som bekant åren efter 1970 som sedan med rätta kom att beskrivas som ”förlorade år” — på grund av den politik som då fördes. Det enda mer handfasta som sägs om prisstegringarna är att det behövs ”en stark finanspolitik. Statsutgifterna måste prövas med omsorg — — — möjligheter till besparingar tillvaratas. Reformer som innebär stående krav på det allmänna — — — måste täckas — — — med skatter.” Detta med skatteökning känner vi också igen. Men om detta är budskapet, då undrar man om detta budskap tillför den ekonomiska politiken något nytt. Menar socialdemokraterna att finanspolitiken hittills saknat dessa inslag? Om man inte är beredd från socialdemokratisk sida att svara ja på den punkten måste slutsatsen vara att budskapet i kommunikén inte innehåller något nytt över huvud taget. Nej, jag tror inte heller att den innehåller något nytt. Läser man överenskommelsen litet noggrant, herr talman, märker man att det trots allt tal om inflationens skadeverkningar uppenbarligen inte ens finns några avsikter att göra något åt inflationen. För det som sägs är ordagrant, att det gäller ”att undvika att den fortsatta reformverksamheten föres till priset av ökad inflation”. — Det mål man uppställer är alltså att det inte skall bli ökad inflation.

Inom moderata samlingspartiet anser vi att prisstegringarna är så allvarliga att det inte räcker med allmänna deklarationer utan att det fordras verkliga åtgärder. Det är lätt att säga. Därför är det också nödvändigt att man redovisar vad man verkligen vill göra. För det första menar vi att det är nödvändigt att staten avhåller sig från åtgärder som direkt leder till högre kostnader och priser. Höjningar av indirekta skatter eller olika former av löneskatter är mot den bakgrunden olämpliga. De leder nämligen direkt till att priserna stiger. Därför är vi förvånade över att man i denna överenskommelse försöker göra affär av att man inte höjer den allmänna arbetsgivaravgiften, när man sedan höjer andra löneskatter proportionsvis desto mer. Totalt skulle, bara genom denna överenskommelse, olika löneskatter stiga med 5,95 procent. För det andra gäller det att minska de enorma marginalskatterna — skatterna på löneökningar. Eftersom skatterna på löneökningar är så höga, fordras det stora löneökningar för att det skall bli någonting kvar efter skatt. Men då sådana löneökningar och därmed kostnadsökningar driver upp priserna ännu mer, blir det ändå mycket litet kvar reellt av löneökningarna. Den ”snurren” är en av de viktigaste förklaringarna till de starka prisökningarna. För det tredje är det nödvändigt att näringslivets investeringar är så omfattande att man kan klara de löneökningar som vi alla vill ha utan att skicka dessa löneökningar vidare i form av prisökningar. För det fjärde är det viktigt att man verkligen uppmuntrar en effektiv konkurrens. Det är det bästa sättet att motverka prisstegringarna, när företagen är tvungna att försöka hålla efter sina kostnadsstegringar. Vi kan på bostadsmarknaden se klara följder av hur det är att synda mot konkurrensens välgörande verkningar. Där har hyrorna stigit snabbt på grund av att olika statliga ingrepp starkt har minskat konkurrensen. För det femte fordras, för att möta de prisstegringar som kommer utomlands ifrån, att man för en aktiv valutapolitik. Det låter tekniskt, men det är inte desto mindre mycket viktigt. Regeringen försöker ofta svänga sig och säga att den är oskyldig till den svenska inflationen, eftersom denna beror på utländska prisstegringar. Men hur hållbart är det argumentet? Först och främst får man komma ihåg att exempelvis under den senaste tioårsperioden har prisstegringarna i Sverige varit snabbare än genomsnittligt i andra länder. Det måste innebära att vi snarare har försvårat det ekonomiska läget för andra länder genom att exportera inflation. För det andra förhåller det sig på det viset, herr talman, att om man inom det egna landet verkligen för en framgångsrik stabiliseringspolitik skapas parallellt därmed möjligheter att föra en växelkurspolitik som gör att man kan avskärma sig från prishöjningar utomlands. Jag erkänner gärna att de utländska prisstegringarna skapar svårigheter för den svenska regeringen — det är inget tvivel om det — men det är helt oacceptabelt att bara lättvindigt rycka på axlarna och skylla ifrån sig med att alla svårigheter kommer från utlandet. Vad regeringen faktiskt har gjort för att försöka hålla priserna nere är att ha priskontroll och subventioner. Jag tror att man med dessa metoder kan tillfälligt bromsa prisstegringar, men jag tror lika väl att det kommer surt efter. Att priskontroll inte ger några resultat på lång sikt kan vi se på bostadsmarknaden. Där har vi ju en priskontroll — hyresregleringen — och ändå har hyrorna stigit mycket snabbt. Om det vore så lätt att bli av med inflationen att det räckte med att förbjuda den borde man ha gjort det för länge sedan. Och om det vore så lätt att bli av med inflationen att man bara behövde införa prisstopp, varför gör då inte staten det först och främst på den egna affärsdrivande verksamheten, där staten helt kontrollerar priserna? Men prisstegringarna t.ex. inom SJ, postverket och televerket har varit snabbare än på andra håll. Med subventioner kan man också bota prisstegringar tillfälligt, men inte på sikt. Mycket snart är nämligen den obehagliga sanningen klar, att valet står mellan att betala endera över disken eller över skattsedeln. Och att betala över skattsedeln blir när allt kommer omkring inte billigare — man kan möjligen lura sig själv att tro det, men det blir faktiskt inte billigare. Eftersom höga skatter dessutom driver på inflationen blir det sannolikt dyrare att välja att betala över skattsedeln. Herr talman! Det räcker inte att försöka bekämpa prisstegringarna genom att tillfälligtvis dölja dem genom subventioner eller priskontroller. Det duger inte heller att systematiskt försöka skylla ifrån sig på utlandet. Inte heller kommer man så långt bara genom att myndigt förklara att man tänker föra en ”fast ekonomisk politik”. Det räcker herr talman, inte ens med att två partier gemensamt förklarar att de tänker föra en fast ekonomisk politik, utan det behövs verkliga motåtgärder också. Av vad jag haft att säga här framgår att priser och skatter hör nära ihop. Om man kan undvika höjningar av olika löneskatter och om man kan hålla rimliga marginalskatter kommer man att få en gynnsammare prisutveckling. Eftersom det i sig självt dessutom är önskvärt att kunna hålla skattetrycket nere är då frågan, hur det egentligen skall gå till. Det är ju även på den här punkten så, att det är lätt att säga, men hur skall det göras? Finansministern pekar på de stora budgetunderskott som staten har för de närmaste åren. Av detta drar jag en slutsats som han tydligen inte drar: att det behövs besparingar inom den offentliga sektorn. Därför har vi begärt en besparingsutredning — de borgerliga partierna gör det gemensamt. Om man ser tillbaka på tidigare år finner man att det med en annan och mindre lättvindig inställning till statsutgifter hade funnits mycket att spara på utan att den sociala servicen alls hade blivit sämre. Den misslyckade socialdemokratiska bostadspolitiken har kostat enorma pengar. Utlokaliseringen av statliga verk kommer att visa sig dyrbar för skattebetalarna. Hade man — för att ta ett tredje exempel — fört en bättre sysselsättningspolitik, hade det inte behövts fullt så många miljarder i AMS-pengar. Men det stora budgetunderskott som finansministern pekar på ger också anledning till en annan kommentar. Om man ser efter vad som händer på en femårsperiod, finner man att detta underskott ganska knappt minskar för att till slutet av femårsperioden vara helt borta. Detta framgår av finansministerns eget siffermaterial, även om han inte gärna vill att man skall studera det så noga att man upptäcker det. Men vad beror det på att underskotten så snabbt försvinner? Till att börja med beror det på att vi har en ekonomisk tillväxt varje år, åtminstone om man för en rimlig ekonomisk politik. Denna tillväxt innebär att staten automatiskt får ökade inkomster varje år utan att skattesatserna stiger. Staten tar alltså en rejäl bit av de ökade inkomster som den ekonomiska tillväxten ger. Det är bl.a. det som är tanken bakom talet om de förlorade åren. Hade vi inte haft en så dålig utveckling under de senaste tre åren, hade staten haft nästan 10 miljarder kronor mer i statsinkomster utan att skattetrycket hade varit högre. Hela det här budgetunderskottet som herr Sträng far omkring och pratar om hade då inte funnits.

Det är detta som är en anledning till att man så ofta från olika håll har talat om de förlorade åren och de problem som de har skapat. Det finns ytterligare en anledning till att budgetunderskottet under en sådan här femårsperiod helt och hållet kommer att försvinna. Den är att inflationen automatiskt skärper skattetrycket. När inkomster och priser stiger med 10 procent och de enskilda människorna alltså inte har fått någon reell ekonomisk förbättring, måste de ändå betala mera i skatt. Så fungerar helt enkelt de höga marginalskatterna. Dessa påpekanden, att de offentliga inkomsterna ökar snabbt av dessa två olika anledningar, leder till slutsatsen att man kan vidta vissa reformer utan att öka skattesatserna. Det framgår också av detta att det finns utrymme för verkliga skattesatssänkningar om man bara vill ta vara på möjligheterna och inte ständigt ökar alla utgifter. I själva verket är en sådan skattesänkning en av de absolut viktigaste reformerna. Det är nödvändigt att sänka skattetrycket. De automatiska skärpningar av skatterna som inflationen leder till kan inte godtas. Dem kan man undvika genom en indexreglering av skatterna, och jag är glad över att de borgerliga partierna gemensamt kräver detta. En sådan indexreglering är betydligt bättre än de årliga panikartade reträtter från högskattepolitiken som socialdemokraterna för närvarande gör. Behovet av dessa årliga panikreträtter har uppkommit på grund av att socialdemokraterna under en så lång följd av år har tyckt att det varit politiskt lämpligt att driva gäck med moderater som i tid har varnat för högskattepolitikens verkningar. Det skall bli en justering av skatteskalorna 1975 — det är bra — och den skall arbetsmarknadens parter ta hänsyn till, sägs det. Men sedan aviseras redan nu en justering av skattesatserna 1976. Hur skall arbetsmarknadens parter ta hänsyn till denna? Innebär dessa årliga panikreträtter i skattepolitiken att avtal på arbetsmarknaden i fortsättningen skall vara ettåriga? I så fall vill jag påminna om att Landsorganisa tionen i den senaste avtalsrörelsen framhöll att den gärna vill ha tvåårsavtal. Vi har för vår del dragit den slutsatsen att för att ge förutsättningar för samhällsekonomisk stabilitet krävs det att man gör en skattesänkningsplan över flera år, där man tar hänsyn till det utrymme som man får genom snabbt växande statsinkomster om man bara visar återhållsamhet med offentliga utgiftsökningar. När man beräknar utrymmet för sådana skattesänkningar skall man för övrigt inte stirra sig blind på bara statens inkomster. Det gäller att ta hänsyn också till kommunernas inkomster, och det gäller för övrigt även att ta hänsyn till hela den s.k. socialförsäkringssektorn, dvs. framför allt AP-fonderna. Om man gör på det viset — på det riktiga viset — finner man ett helt annat läge än det finansministern beskriver. Det finns knappast några stora underskott alls, och inom en femårsperiod blir det i stället mycket kraftiga överskott i de offentliga finanserna. Socialdemokraterna i gemen skräms med det här underskottet för att kunna motivera ytterligare skattehöjningar, och på det viset få utrymme för ytterligare offentliga utgifter. Jag tror att herr Sträng skräms med underskotten av en annan anledning; han vill varna sina partikolleger, eftersom han är orolig för följderna av deras lust att öka statsutgifterna. Men eftersom herr Sträng samtidigt inte önskar sänka skatterna finns det en tendens att den totala efterfrågan blir för låg. Det är detta som under de senaste åren lett till den arbetslöshet som vi har haft. Det har också lett till att man för sent har satt in olika nödoch stödåtgärder. När åtgärderna satts in har de regelbundet haft formen av utgiftsökningar, dvs. just de utgiftsökningar som herr Sträng mellan skål och vägg varnar för. Jag vill för min del påpeka att det statsfinansiella läget är ett annat än det som herr Sträng säger. Jag gör det inte för att dra slutsatsen att vi skall öka utgifterna men för att visa att det finns utrymme för att sänka skattetrycket utan att höja skatterna på något annat ställe. Det måste påpekas också av den anledningen att vi annars snart igen kommer in i ett arbetslöshetsläge med sviktande inhemsk efterfrågan. När vi från moderat sida kräver skattesänkningar brukar herr Palme stå upp och med brösttoner förklara att detta är ett hot mot solidariteten. Men jag undrar, herr talman: Är det en hyllning till solidariteten att ha så höga skatter att den vanlige industriarbetaren när han betalt sin skatt inte har pengar kvar till nödvändiga utgifter? Är det en hyllning till solidariteten att ta ut så höga skatter att den vanliga människan blir alltmer beroende av bidrag? Är det en hyllning till solidariteten, när man klart kan se i statistiken att de ökningar som har skett under de senaste åren av de enskilda människornas disponibla inkomster inte beror på att det blivit mera pengar kvar efter skatt i lönekuverten utan endast på att bidragen har ökat? Skattetrycket har kommit att bli så högt att ett växande antal människor måste få bidrag för att ha råd att betala sin skatt. Man höjer momsen, och då måste pensionärerna och barnfamiljerna kompenseras för att ha råd att betala den här skatten. Man låter inflationen i smyg höja skatterna, då kan inte den enskilde klara sin hyra och då behövs det bostadstillägg. Man höjer löneskatten och priserna stiger, och då kan den enskilde inte klara sin maträkning utan det behövs matsubventioner. Man höjer olika arbetsgivaravgifter, och då måste det genast till en växande flora av olika stödåtgärder till näringslivet. När man höjer löneskatten innebär det att man kraftigt beskattar kommunerna, och det måste genast bli större kommunutjämningsbidrag. En sådan skattepolitik uppfattar jag som rena snurren. Det är inte bara jag som i illvilja försöker vrida till det hela, utan detta kan man klart se av statistiken. Under de senaste tio åren har i fasta priser nationalprodukten stigit med 37 procent. Statsutgifterna har stigit med 90 procent. Men utgifter av den typ som jag nu talat om har stigit med 110 procent. En fråga som i detta sammanhang tränger sig på är följande: Hur tänker man sig att få pengar till de 400 000 nya jobb som skall skapas i den offentliga sektorn, när redan nu skattetrycket är så högt att varje ytterligare mer eller mindre dold skatteökning genast framtvingar behovet av ökade bidrag för att folk skall ha råd att betala skatten? Då blir det väldigt litet pengar kvar till att finansiera dessa 400 000 nya arbeten. Herr talman! Som ett led i våra ansträngningar att få till stånd åtgärder som ger stabilare priser och rimliga skatter har vi utformat ett antal reservationer som fogats till detta utskottsbetänkande. Jag ber att få yrka bifall till dessa. Jag ber därutöver att få yrka bifall till utskottets förslag att skattesystemet bör indexregleras och att en besparingsutredning bör tillsättas.